Herr talman! Jag ber att som motiv för bifall till reservationen i detta betänkande endast få hänvisa till den principiella synen bakom den reservation till förmån för statlig ersättning för skada på grund av brott i allmänhet som avgivits vid punkten J i lagutskottets hemställan i dess betänkande nr 10 och som vi nyss diskuterade. Jag är medveten om att den stora fråga som där dras upp, inte kan lösas annat än på längre sikt. Jag anser då att även om det oinskränkta principalansvaret enligt den nya skadeståndslagen kommer att förbättra den omyndiges ställning genom att detta ansvar även kommer att gälla i förmynderskapsfunktionen, är en förmyndares oredlighet mot sin myndling ett brott av så allvarlig beskaffenhet, att ersättningsfrågan enligt motionärens yrkande bör lösas snarast möjligt. Detta bör ske antingen i särskild ordning eller i samband med ställningstagande till förmynderskapsutredningens förslag. Detta förslag innehåller ju tre olika alternativ till lösningar av frågan om ersättning till myndling som drabbats av förluster genom förmyndarens förskingring av myndlingens tillgångar. Jag ber att få yrka bifall till den vid detta betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar avser jämväl en motion nr 17, vilken motion tar upp frågan om rätt för omyndig till ersättning av staten för förlust genom förskingring av omyndigs medel. Svensk rätt saknar bestämmelser om statligt ansvar eller försäkringsskydd för anförtrodda medel.

Förmyndaren tillerkänns sedan gammalt mycket vidsträckt självständighet. Grundsatsen är fastslagen att förmyndaren är pliktig att förvalta den omyndiges medel som anförtrott gods, och den ståndpunkt som svensk rätt intar kräver kontroll från det allmännas sida av vederbörande förmyndares förvaltning. Denna kontroll utövas i första hand av kommunalt valda överförmyndare, vilka i sin tur står under tillsyn av förmynderskapsdomstolen. Man kan utan överdrift säga att kontrollföreskrifterna beträffande det sätt på vilket förmyndare skall förvalta den omyndiges medel är ganska stränga, men trots detta förekommer förskingringar. Det är sant, som utskottet anför, att det endast rör sig om ett smärre antal förskingringar, men det kan ifrågasättas om det inte förekommer fall som inte kommer till allmänhetens kännedom. Det kan vara fråga om omyndig som förlorat sin egendom helt eller delvis på grund av vederbörande förmyndares olämplighet att förvalta de medel han är satt att förvalta. Trots att det endast kan vara fråga om ett mindre antal omyndiga, vilkas medel förskingras av dem som är utsedda att handha dessa, kan man inte komma ifrån att det är samhällets skyldighet att se till att de skadelidande skyddas. Från rättssynpunkt ter det sig otillfredsställande att omyndig skall drabbas av skador utan att i något avseende själv ha varit vållande till dessa. Därmed borde det också åvila det allmänna att hålla den omyndige skadeslös vid eventuella förluster. Problemet med den omyndiges medel har, som jag tidigare framhållit, övervägts i förmynderskapsutredningen, men ännu har utredningens förslag inte blivit föremål för en kungl. proposition. Man kan säga att det ur rättvisesynpunkt är nära nog självklart att en omyndig, som utan eget förvållande lidit ekonomiska förluster genom att hans förmyndare förskingrat hans tillgångar, bör få ersättning. Den omyndige har ingen som helst möjlighet att själv utse sin egen förmyndare. Det är riktigt, som utskottsmajoriteten anför, att den reform som förmynderskapsutredningen föreslagit, om den genomförs, ytterligare torde minska den redan relativt ringa risken för att omyndiga tillfogas ekonomiska förluster genom oredlighet från förmyndarens sida. Men hur effektiv kontrollen än må bli kan man inte helt utesluta risken för att förmyndare kan förskingra anförtrodda medel. Och då är frågan: Är det inte samhällets skyldighet att på ett eller annat sätt svara för de ekonomiska förluster det kan vara fråga om med hänsynstagande till att det ändå är rätten som förordnat förmyndare? Såsom reservanterna framhållit är den enda rimliga lösningen att staten på något sätt ersätter den omyndige för den skada han lidit genom förmyndarens förskingring. Enligt vad utskottsmajoriteten framhåller skulle förmynderskapsutredningens förslag för närvarande vara föremål för övervägande inom justitiedepartementet. I avvaktan därpå vill utskottsmajoriteten inte ta ställning till huruvida ersättning skall utgå eller ej på ifrågavarande område.

Det kan inte, herr talman, bli fråga om något större antal fall, för vilka staten ikläder sig ett ekonomiskt ansvar. Det kan endast röra sig om ett fåtal, men även om de till antalet icke är så många, skall de för den skull ej bli bortglömda. Det är till sist här fråga om solidaritet mot den enskilda människan, som utan eget förvållande råkat i svårigheter och som det är vår plikt att hjälpa. Herr talman! Jag skulle gärna vilja vädja till riksdagens ledamöter att stödja den reservation som är fogad till lagutskottets betänkande nr 7 och till vilken jag yrkar bifall. Jag vädjar till riksdagens ledamöter att stödja denna reservation såsom en klar viljeyttring från riksdagens sida.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas frågan om statlig ersättning för ekonomiska förluster, som omyndig kan utsättas för genom förmyndares förskingring. Såsom herr Börjesson i Falköping framhöll finns det inte i svensk rätt något statligt ansvar för dylika anförtrodda medel, vilket måste betecknas som en allvarlig brist i vårt rättssystem. Förmyndares förvaltning är underkastad kontroll, och det finns vissa lagregler — framför allt i föräldrabalken — som anknyter till denna fråga, men faktum kvarstår: ett fullgott skydd för den omyndige som drabbas av ekonomisk förlust föreligger inte. Det är verkligen angeläget att en ändring kommer till stånd och att därvid staten går in med ersättning. Detta så mycket mer som den drabbade omyndige icke själv är vållande till skadan. Samhället utser genom tingsrätten förmyndare för den omyndige, och samhället bör därför också bära konsekvenserna vid en förskingring som begås av en förmyndare. Framhållas bör i sammanhanget att brottsligheten på detta område är mycket låg. Det framkom vid en förfrågan som förmynderskapsutredningen har gjort, visserligen på ett begränsat material. Den låga brottsligheten kan emellertid inte tas som intäkt för att man inte skall lösa denna fråga. Staten har här ett ansvar som den måste ta på sig. Det spelar därvid ingen roll hur hög eller låg brottsligheten är. En låg brottslighet är sannerligen ingen tröst och hjälp för de omyndiga som drabbas. Denna fråga togs upp i riksdagen första gången redan 1940, dvs. för 32 — Nr 81 år sedan, och den är fortfarande inte löst. Vore det inte på tiden att den Torsdagen den blev reglerad? Det finns en möjlighet till det i dag.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

Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande behandlar en motion 8enom förskingmed förslag om att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om att förslag — "Ing av omyndigs föreläggs riksdagen om statlig ersättning för ekonomiska förluster som Medel omyndig åsamkas genom förskingring från förmyndares sida. Frågan om bättre skydd för omyndigs ekonomiska ställning har vid olika tillfällen behandlats i riksdagen utan att vare sig vederbörande utskott eller riksdagen ansett sig böra företa ändringar i gällande bestämmelser. År 1970 avlämnades förmynderskapsutredningens betänkande som i fråga om förvaltning av omyndigs egendom och kontrollen över denna förvaltning innebar att sättet för förvaltningen av den omyndiges egendom bör bestå. Utredningen hade år 1969 gjort en förfrågan hos ett antal förmyndare, som representerade distrikt med omkring en fjärdedel av landets befolkning och en femtedel av förmynderskap och godmanskap. Av svaren framgick att brottsligheten varit mycket låg. Det uppges att endast ett fall var av allvarlig art. Självfallet fanns det ytterligare några fall av mindre allvarlig art. Utredningen har också prövat olika alternativ i fråga om möjligheterna att skapa bättre skydd för omyndig, och ett av alternativen sammanfaller med vad motionärerna framhållit. Emellertid har utredningen inte kunnat förorda något av alternativen. Enligt vad utskottet erfarit är utredningens förslag för närvarande föremål för överväganden inom justitiedepartementet. I avvaktan på Kungl. Maj:ts ställningstagande till utredningens förslag bör enligt utskottets mening ingen prövning nu göras av frågan huruvida statlig ersättning skall införas på området. Jag vill också erinra om att utskottet i sitt betänkande nr 10, som kammaren alldeles nyss behandlade, enhälligt tillstyrkte att riksdagen för sin del skulle anta 3 kap. 2 § i Kungl. Maj:ts förslag till skadeståndslag vilket också skedde. Det har i detta sammanhang en positiv betydelse. I utskottets betänkande framhålles att detta lagrum i skadeståndslagen föreskriver skyldighet för staten eller kommun att ersätta personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. I den mån ekonomisk förlust som tillfogats den omyndige kan visas bero på fel eller försummelse från överförmyndarens eller rättens sida, blir således kommunen respektive staten skadeståndsskyldig. När det så gäller förmyndarens arbete med den omyndiges angelägenheter och egendom, så står denne under kontroll av överförmyndaren och kan inte i många avseenden företa sig något utan överförmyndarens medgivande och många gånger skriftliga uttalanden. Innan förmyndare utses har rätten, som utser förmyndare, företas en noggrann granskning av personen i fråga. Förmyndare kan t.ex. inte godkänna inteckning eller 93 företa sig försäljning av fastigheter utan överförmyndarens eller rättens tillstånd. Förmyndaren skall ständigt lämna redovisningar till överförmyndaren, och även överförmyndaren måste företa granskningar och lämna redovisningar till rätten. Förmyndaren är också skyldig att ersätta skada som han uppsåtligen eller genom vårdslöshet åsamkat den omyndige. Herr talman! Jag vill för min del, liksom utskottet gjort, understryka att motionärernas syfte att söka förstärka skyddet för de omyndigas medel i och för sig är behjärtansvärt, men jag anser i likhet med utskottet att Kungl. Maj:ts ställningstagande till förmynderskapsutredningens förslag bör avvaktas. Jag är medveten om att de synpunkter som framför allt herr Börjesson i Falköping har framfört i sitt anförande är riktiga, och jag känner personligen mycket starkt för dem. Jag anser emellertid inte att man bör ge Kungl. Maj:t anvisning om ett ställningstagande som Kungl. Maj:t säkerligen kommer att lägga fram inom kort. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande nr 7.

Jag anser att det skulle vara en styrka om riksdagen biföll denna reservation. Det är ju inte fråga om så många personer, det rör sig om ett fåtal, kanske bara några stycken som kan komma i åtnjutande av den här hjälpen. Då bör väl inga betänkligheter förefinnas med hänsyn till att det inte har några större ekonomiska konsekvenser. Men man kan också bortse från om det är få eller många och säga att det bör vara ett rättvisekrav av stora mått att hjälpa dessa människor som har kommit i speciella svårigheter. En viljeyttring i sådan riktning från riksdagens sida är ett bifall till reservationen vid lagutskottets betänkande nr 7, som jag yrkar bifall till ännu en gång.
Herr talman! Jag tycker det är i någon mån ett cyniskt resonemang som herr Sundelin för när han hänvisar till att riksdag efter riksdag har avvisat den här frågan. Det är ju ändå så att varje riksdag får ta ansvaret för sina beslut, och vi som i dag sitter i riksdagen får ta vårt ansvar för den här frågan. Herr Sundelin, och även utskottsmajoriteten, säger att motionärernas syfte att söka förstärka skyddet för de omyndigas medel är behjärtansvärt Men borde man då inte efter 32 år kunna medverka till att den här frågan löses nu. Jag tycker att det är nästan genant, och framför allt ur rättssynpunkt allvarligt och beklagligt, om den här frågan inte bringas till sin lösning omedelbart.
Herr talman! Det skiljer sig på den punkten att reservanterna vill omedelbart fatta beslut om att klavbinda Kungl. Maj:t när det gäller att lämna ett förslag på grundval av den utredning som föreligger. Det som har skett under 32 år, fru Jonäng, är att man har fått fram en utredning som är ganska genomgripande och som nu skall ligga till grund för ett förslag från Kungl. Maj:t. När både utskottet och jag personligen har sagt att vi hyser förståelse för detta så är det också en garanti för att man inte har nonchalerat frågan. Men det är en vanlig ordning i denna riksdag som i alla andra att om regeringen arbetar på en proposition går man inte i förväg och säger hur den skall utformas. Det är det som är skillnaden mellan reservanterna och utskottet.

Herr talman! Det är naturligtvis bra att förmynderskapsutredningen har arbetat med dessa frågor, men det hjälper inte de omyndiga som åsamkas ekonomiska förluster. Det behövs konkreta insatser. Vi har här i dag möjlighet att göra en konkret insats genom att bifalla reservationen.

Herr talman!

Många kommuner har börjat stimulera ungdomar att delta i städningsverksamheten genom att betala ut ett belopp per insamlat engångsglas.

Det kan naturligtvis göras gällande att om engångsglasen försvinner så kommer andra emballagetyper till användning som har ungefär samma skadeverkningar. Men det har visat sig — det är väl också rätt självklart — att om förpackningarna beläggs med pant så kommer stimulansen att ta vara på dem att bli större. Av de glas som samlats ihop har ca 90 procent varit engångsförpackningar. Av den orsaken har vi motionärer funnit det angeläget att åstadkomma en lagstiftning som innebär förbud mot engångsglas. Utskottet har inte velat vara med om detta och erinrat om att miljökontrollutredningen har i uppdrag att lägga fram förslag till lagstiftning mot miljöfarliga produkter och att det rimligen kan antas att engångsglasen räknas in bland dessa. Enligt vad jag har kunnat få fram innebär miljökontrollutredningens förslag ingen som helst förändring av den situation som råder för närvarande. Miljökontrollutredningen säger bara att den vill ge regeringen möjlighet att föreslå förbud, men den möjligheten har regeringen redan nu. Mot den bakgrunden finns det all anledning för riksdagen att besluta om en lagstiftning med förbud mot engångsglas. Det är det snabbaste sättet att bli av med dessa förpackningar.

De som är intresserade av att ta reda på flaskorna skulle ju få ersättning för sitt arbete. Med stöd av vad jag anfört vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen av herr Hansson i Skegrie m.fl.

Herr talman! Kunde man få bukt med den allmänna vårdslöshet och speciella busaktighet som kännetecknar vissa delar av vårt samhälle i dag och som tyvärr inte visat något tecken på att vilja minska, hade dagens diskussion om förevarande problemkomplex kunnat begränsas till att omfatta åtgärder att rationalisera och förbättra och i samma mån förbilliga förpackningarna på våra olika konsumtionsvaror och den därav följande avfallshanteringen. Det synes mig därför mera angeläget för naturvårdsverket, dess chef och andra ansvariga myndigheter att effektivt bekämpa nedskräpningen och få bort dess skadeverkningar än att offentligt kritisera ideellt arbetande grupper av medborgare, när dessa för fram nedskräpningsproblemet i rampljuset och aktivt medverkar till att i någon mån hålla naturen ren. Nu har vi inte fått bukt med nedskräpningen och vårdslösheten i hanteringen av vårt överflödsgods, och därför nödgas vi angripa problemet ur en annan anfallsvinkel. I synen på sakfrågan förefaller det inte att vara särskilt stora skillnader mellan utskottsmajoritetens mening i jordbruksutskottets betänkande nr 32 och reservanternas. Majoriteten vill ”starkt understryka vikten av att verksamma åtgärder vidtas för att få bukt med de svårartade och allt snabbare växande olägenheter för miljön som begagnandet av engångsemballage, framför allt de s.k. engångsflaskorna, medför”. Reservanterna ”vill starkt understryka att engångsförpackningar medför stora och snabbt växande olägenhter för miljön”. Utskottsmajoriteten vill avvakta miljökontrollutredningen och vad som kan följa efter denna, medan reservanterna vill ge Kungl. Maj:t till känna att det är angeläget med kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Men denna del av undersökningen gäller enbart den renodlade ekonomiska aspekten, och man har inte tagit hänsyn till nedskräpningen och inte till skaderiskerna och de ekonomiska följder som dessa har. Beträffande skador kan nämnas att den nämnda utredningen kommer till att ca 25 000 skadefall orsakats av emballage av olika slag. Beräkningsperioden är ett halvt år, april — september 1968. Av dessa skadefall har mer än hälften vårdats i hemmet och ej krävt någon särskild behandling. Läkaroch sjukhusbesök har behövts i 40 procent av fallen, och 3 procent har föranlett sjukhusvistelse. Det betyder i absoluta tal ca 10 000 läkareller sjukhusbesök, och ca 750 personer har måst läggas in på sjukhus. Huvuddelen, eller 80 procent av fallen, har inte medfört några konsekvenser, medan sjukskrivning förekommit i ca 15 procent av fallen. Bestående men har rapporterats för 4 procent. Det sistnämnda torde betyda att ca 1000 personer per halvår får större eller mindre skador, men av bestående slag, vilket för de flesta skulle betyda att de får dras med skadeverkningarna under återstoden av sitt liv. Om man nu gör ett överslag med dessa tal som grund och förutsätter att skadefallen är jämnt fördelade i åldrarna och under åren, skulle det betyda att ca 70 000 människor går omkring med bestående men efter skador av detta slag. Förpackningsfrågorna och avfallets omhändertagande och behandling är andra viktiga områden, som tillhör detta frågekomplex, men jag skall inte närmare gå in på dem, eftersom de redan berörts av föregående talare. Jag vill dock understryka vad såväl utskottsmajoriteten som reservanterna är överens om, nämligen att problemet är växande. Glädjande nog har industrin börjat att sanera på området. Detta har tydligen skett efter den debatt som förts bl.a. här i riksdagen om engångsemballaget och nedskräpningen, en debatt som drivits på av ideellt arbetande grupper, t.ex. fältbiologerna. Nämnas kan också att ett bryggeri radikalt sökt minska antalet olika engångsflaskor. Försök pågår också att få fram ett tillräckligt hållbart men ändock lättförstörbart emballage som inte kan förorsaka skador. I avvaktan på att man får fram en idealförpackning måste dock snabba och radikala åtgärder vidtas, såsom framhålles i motionen 1255. Därför bör Kungl. Maj:t utan onödigt dröjsmål komma med förslag i enlighet med vad som begäres i denna motion och även i anledning av den andra motion som här behandlas. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Användandet av engångsemballage av olika slag har ökat kraftigt under senare år och därmed skapat allt större problem. Man skulle kunna indela dessa problem i fyra olika grupper, kanske flera. För det första direkt miljömässiga problem. För det andra skaderisker för människor och djur. För det tredje det slöseri som sker med råvaruresurser. För det fjärde — åtminstone i vissa fall — de onödiga kostnader som uppstår för konsumenterna. För att börja med de miljömässiga problemen är väl alla överens om att anblicken av massor av bortslängda flaskor, plastpåsar och annat förbrukat emballage längs våra vägar och järnvägar, ute på våra campingplatser och i våra fritidsområden skapar otrevnad. När man ser allt bortslängt skräp som ligger i Guds vackra natur, i skog och mark och som flutit i land längs stränderna i vår skärgård blir man chockerad. Uppenbarligen har detta skräp längs stränderna i vår skärgård kastats över bord från båtar och fartyg utan att vederbörande tänkt på att det så småningom flyter i land på en strand där det sedan blir liggande. Men det är inte bara i naturen utan även i stadsmiljön som det råder en besvärande nedskräpning. Alla kan konstatera detta i City, på Sergels torg eller på Klara kyrkogård. Där finns mängder av ölburkar och annat skräp. Man skäms som svensk. Det är beklämmande att vi skall behöva visa upp en sådan miljö när tusentals människor från hela världen kommer att besöka oss i juni under miljövårdskonferensen. Kommunerna har renhållningsansvaret, men vi kan inte begära att det ständigt skall finnas patruller till hands som kan ta reda på skräpet. Det krävs en bättre fostran än hittills av svenska folket. Man måste låta bli att kasta kring sig som man gör för närvarande. Det finns också redan nu vissa ansvarsbestämmelser: det är förbjudet att skräpa ned i naturen, och detta gäller också i stadsmiljön. Jag efterlyser ett utnyttjande av de ansvarsbestämmelser som faktiskt finns. Det borde gå att ”sätta fast” en och annan som t.ex. på Sergels torg kastar ifrån sig en ölburk. Man borde statuera exempel. Vad sedan gäller skaderiskerna — min andra punkt — medför sönderslagna glasflaskor, trasiga och ofta rostiga plåtburkar avgjort betydande risker för såväl människor — framför allt barn — som för djur. Herr Hyltander redogjorde för hur stor omfattning dessa skador har. Förutom att djuren kan skära sig på farliga föremål är det ganska vanligt att kor och kvigor får vad man kallar ”vasst”, dvs. de får in något i de inre organen som gör att de blir sjuka. I sämsta fall leder det till en plågsam död. Man vet sällan vad som förorsakat sjukdomen. Det kan vara fråga om en plåtbit, en glasbit eller något annat som sugits upp av slaghackan ute på fältet och kommit in i fodret. Den tredje punkt jag berörde gällde slöseriet med råvarorna. Det används enorma mängder av glas, järn, aluminium och tenn, som i stor utsträckning går till spillo genom engångsemballage. I USA förbrukar man enligt uppgift årligen så mycket tenn att det skulle räcka att förtenna hela den amerikanska kontinenten. Naturresurserna är inte outtömliga. Vi har verkligen anledning att tänka på kommande generationer. Därför bör vi handskas varligt och sparsamt med olika råvaror. Vi måste så långt det är möjligt tillämpa återanvändningsprincipen; produkterna måste gå tillbaka i processen. I varje fall måste vi utnyttja dem för annat nyttigt ändamål. Den tredje punkt som jag tog upp var onödiga kostnader för konsumenterna. Det har redan påpekats att engångsglas är dyrare än returglas. Engångsglas innebär alltså ökade kostnader för konsumenterna. Det gör det också genom den extra renhållning som följer på grund av engångsemballagen. Alla dessa ökade kostnader faller naturligtvis i sista hand på konsumenterna. Skadefrågan kommer också in i kostnadsbilden. Självfallet finns det också poster som verkar åt andra hållet, kostnader som blir lägre t.ex. inom handeln. Men summa summarum tror jag att engångsemballagen i många fall resulterar i ökade kostnader för konsumenten. Här föreligger nu i dag två motionsledes framförda förslag som i och för sig är behjärtansvärda. Om man genomförde dessa förslag skulle det säkert leda till en viss förbättring. Men vi skulle ändå ha kvar problemet med andra emballage än för öl och läskedrycker. Det rör sig där också om andra material än glas. Jag skulle ändock kunna tänka mig att man försökte båda de vägar som anvisas i motionerna. Men vi skulle också såsom man gör i USA kunna införa ett modifierat pantsystem. Med statliga medel lämnar man där ut ersättning till dem som vid uppsamlingsstationer lämnar in t.ex. glas och plåt och annat förbrukat material. Inlämnarna får en ersättning som gör att de tycker att det är lönsamt att gå med materialet till uppsamlingsstationen. I Sverige skulle frågan kunna lösas på motsvarande sätt. Kommunerna skulle kunna ordna en liknande mottagning av sådant här material vid sopstationerna. Den ersättning som man betalade ut kunde mycket väl vara högre än vad materialet i sig självt är värt — ibland är det kanske inte värt någonting alls. Men det skulle ju ändock innebära en besparing för kommunen som slipper ifrån kostnaderna för hopsamling och transport av det förbrukade emballaget och avfallet. Man borde enligt min mening kunna pröva det systemet i Sverige. För att i större utsträckning än hittills återanvända olika material vore det önskvärt att de sopor som kommunen tar hand om delades upp, så att t.ex. pappersoch hushållsavfall gick för sig, glas och plåtburkar för sig osv. Då skulle man ha en möjlighet att återanvända t.ex. plåten. Vi vet ju att man nu utnyttjar de gamla bilarna, man pressar ihop dem till klumpar som skickas till järnbruken. Jag föreställer mig att det också skulle vara möjligt att ta vara på annat avfall på motsvarande sätt. Men det är inte bara avfall i form av glas och plåt som är problem, utan vi har också dessa mängder av plastprodukter. När de brytes ned eller förbrännes utfälles mängder av saltsyra, som kan spridas i naturen direkt eller via luften och vålla betydande skada. Man måste också undersöka vilka möjligheter det finns att lösa den frågan. De problem som det här gäller är enormt stora. De behöver verkligen övervägas allvarligt. Att jag inte anslutit mig till reservationen beror på miljök ontrollutredningens förslag. När vi behandlade detta ärende i utskottet väntade man att förslaget skulle komma snart. Och nu föreligger det ju. Det är då rimligt att invänta remisserna med anledning av miljökontrollutredningens förslag och den behandling som de kan leda till. Om utredningens förslag till lag om hälsooch miljöfarliga varor genomföres, vilket man från utredningens sida räknar med skall ske nästa år, skapas såvitt jag förstår möjligheter till åtgärder av bl.a. den karaktär som förutsatts av motionärerna och i reservationen. Jag har inte hunnit läsa hela utredningen men i sammanfattningen står det bl.a. så här: ”Därjämte föreslås Kungl. Maj:t enligt 2 § att få fullmakt att tillämpa den föreslagna lagens bestämmelser även på andra varor än de kemiska om det är av särskild betydelse från hälsoeller miljöskyddssynpunkt.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

Herr talman! Herr Hedin har talat utomordentligt väl och inspirerat för de synpunkter som framförts i reservationen, och det är bara skada att han inte är med bland reservanterna. Han kunde lika gärna som att han vill invänta miljökontrollutredningens förslag, som enligt vad han läste upp skall ge Kungl. Maj:t fullmakt att tillgripa dessa åtgärder, vara med om att omedelbart ge Kungl. Maj:t denna fullmakt. Då hade åtgärderna också vidtagits betydligt tidigare. Hur lång tid det kommer att dröja kan jag inte avgöra här, men det kanske betyder både ett och två år. Jag saknar faktiskt herr Hedin bland reservanterna. Med tanke på det välformade och utomordentligt innehållsrika anförande han har hållit här borde han ha tillhört dessa.
Herr talman! Jag har viss sympati för de förslag som framförs i reservationen, men man begär att Kungl. Maj:t skall ges till känna dessa uppfattningar. Man lägger på Kungl. Maj:t att genomföra åtgärderna. Men det är helt rimligt att man först tar det förslag till lag som miljökontrollutredningen lagt fram. Inom ramen för detta förslag ges möjlighet till kanske just den åtgärd som är föreslagen och även andra.
Herr talman! Enligt det som herr Hedin själv citerat ur miljökontrollutredningen skulle Kungl. Maj:t ha fullmakt och möjlighet att vidta åtgärder även på detta område. Skillnaden är bara den att enligt reservanternas förslag vidtas åtgärderna tidigare och just beträffande engångsemballagen. Det står tydligen ingenting i miljökontrollutredningens majoritetsskrivning om att det skall vidtas några åtgärder beträffande engångsglas och emballage.
Herr talman! I reservationen står det att riksdagen i anledning av motionerna som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet i det föregående anfört. Det är knappast rimligt att någon regering skall komma med ett förslag i denna riktning förrän man lagt fram det ramförslag som miljökontrollutredningen för sin del förordat. Det är knappast troligt att det skulle gå fortare om man följde reservationen än om man går den andra vägen.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar upptas bl.a. motionen 1243 som är undertecknad av några centerpartister. I motionen har vi tagit upp frågan angående förbud mot försäljning av öl och läskedrycker i engångsförpackningar. Detta är ju ingen ny fråga. Den har aktualiserats senast under 1970 och 1971, men vid båda tillfällena har riksdagen avvisat kravet på införande av ett förbud. Onekligen är förekomsten av emballage i naturen ett av de mest iögonfallande naturvårdsproblemen, och detta gäller då i synnerhet engångsförpackningarna för öl och läskedrycker. I vårt land finns en utbredd opinion mot engångsglas, enligt de undersökningar som företagits och som stöder sig på ett relativt stort underlag. Detta tyder på att de svenska familjerna är villiga att göra en liten inskränkning i valfriheten och använda returglas i stället för engångsglas. Jag tror knappast att det är på konsumenternas önskan som man i så stor utsträckning har gått över till engångsglas, utan det torde vara andra önskemål som har blivit tillgodosedda. Bl.a. är de stora varuhusen intresserade av att använda engångsförpackningar, och som jag ser det är det mycket tveksamt om deras önskemål är tillräckligt tungt vägande när det gäller införande av förbud mot engångsförpackningar för öl och läskedrycker. Engångsemballagen är den största komponenten i nedskräpningen i naturen och orsakar en mycket stor del av kostnaderna för städning utmed våra vägar, på gatorna i tätorter och på andra platser. Kostnaderna för att forsla bort emballaget drabbar alla, oavsett vilken vara som konsumenten själv väljer. Vid en undersökning som statens prisoch kartellnämnd har gjort har det visat sig att emballagekostnaderna ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Denna utveckling har inneburit att emballagekostnaden i dag överstiger kostnaden för den råvara som ingår i produkten. Utskottsmajoriteten har i sitt yttrande över motionen i år liksom förra året hänvisat till miljökontrollutredningens betänkande. Nämnda utredning har nu avlämnat detta, och man kan konstatera att utredningens majoritet inte funnit skäl för att på detta stadium införa några bestämmelser om hanteringen av engångsemballage. Utskottsmajoriteten har alltså i sitt ställningstagande i alltför hög grad litat till miljökontrollutredningens förslag, och det anser jag i det här fallet vara otillräckligt. Det torde vara angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas för att komma till rätta med de problem för miljön som användandet av engångsför packningar innebär. Riskerna för skador på både människor och djur är stora på grund av alla sönderslagna flaskor ute i naturen. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Låt mig först säga att jag inte hade tänkt uppta kammarens tid alltför länge i den här frågan därför att jag tror att alla vet i vilken utsträckning dessa engångsförpackningar drabbar oss ute i naturen och bidrar till att skapa otrevnad. Men jag kan inte underlåta att efter ett par anföranden här komma upp för en replik. Jag beklagar att herr Hedins intresse för den här frågan inte kunde fullföljas utan att han slutade sitt annars briljanta anförande med att yrka bifall till utskottets förslag, som innebär ett avstyrkande av motionerna. Han yrkar följaktligen avslag på bägge motionerna, och jag finner det utomordentligt svårt att få det att gå ihop med vad han sade tidigare i sitt anförande. Låt mig sedan framhålla, i anslutning till vad som sades senast, att vi alla är medvetna om att vi inte får ett helt rent samhälle även om vi kan komma ifrån engångsförpackningarna. Men vi får först och främst en stimulans att ta reda på de returglas som kommer att ersätta en stor del av dessa engångsförpackningar. Och om inte dessa returglas blir tillräckligt tillvaratagna, kan man ju stimulera ytterligare genom att göra panten större.

Vi har kommit i en situation där det finns all anledning att vi tar oss till vara.
Herr talman! Herr Brundin ondgör sig över att reservanterna liksom skulle ha reserverat sig i onödan och begärt åtgärder som inte står i rimlig proportion till vad man försöker få utfört. Om herr Brundin läser den — låt vara kortfattade — motion som min bänkgranne herr Richardson och jag avlämnat skall han finna att vi där hemställer ”att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:t begära åtgärder, som innebär pant av lämplig storlek på engångsglas och återlösningsskyldighet för dem som kommersiellt handskas med dem samt standardisering till ett fåtal glastyper”. I sin plädering utgår herr Brundin tydligen från att man skall ha hela denna flora av glas i livsmedelsindustrin som man har i dag och där den ena varan inte kan ha en flaska som är den andra lik utan till varje pris skall skiljas ut. Om man nu får en konsekvent genomförd standardisering på glasfronten, så torde hela detta batteri kunna nedbringas till ett fåtal flaskor, och då får vi även en mycket smidigare returglashantering. Jag tycker inte att reservationens kläm i det fallet utgör något som helst hinder för snabba åtgärder som verkligen leder till resultat. Beträffande de utredningar som det talats om har jag den största respekt för båda två. Men när det gäller miljökontrollutredningen skall jag be att få hänvisa till en reservation rörande engångsglasen som där avgivits av ledamoten Kerstin Anér. Hon är inne på samma linje som den som nu redovisas i reservationen vid jord bruksutskottets betänkande. Jag ansluter mig helt till synpunkten i reservationen som innebär att man skall vidta åtgärder snabbt, innan de här olägenheterna blir alltför stora för oss. Och det gäller inte enbart engångsglasen utan även övriga emballage.
Herr talman! Jag skulle bara till herr Johansson i Holmgården vilja säga, i anledning av hans inlägg nu, att jag tycker att han i onödan skapar motsättningar mellan våra olika uppfattningar, motsättningar som i realiteten inte finns. De som följer majoriteten här kan hänvisa till att jordbruksutskottet mycket starkt understrukit ”vikten av att verksamma åtgärder vidtas för att få bukt med de svårartade och allt snabbare växande olägenheter för miljön som begagnandet av engångsemballage, framför allt de s.k. engångsflaskorna, medför” och att utskottet förklarar sig för närvarande inte vilja vidtaga någon åtgärd i avvaktan på miljökontrollutredningens betänkande. Det är alltså en mycket positiv inställning också från dem som bildar utskottsmajoriteten — det skall vi inte glömma bort. För min del har jag ytterligare velat understryka detta i ett särskilt yttrande och därtill i det inlägg jag gjorde tidigare i debatten.

Herr talman! Jag vill säga till herr Hedin att jag har ingen möjlighet att åstadkomma så stora motsättningar som han själv gjorde med sitt anförande. Det medför de största motsättningar man kan åstadkomma att först hålla det mest briljanta anförande om hur stora skadeverkningar dessa engångsförpackningar åstadkommer och sedan yrka bifall till ett utskottsbetänkande som yrkar avslag på motioner vilka syftar till att avskaffa engångsglasen. Då åstadkommer man de verkliga motsättningarna! Sedan vill jag säga till herr Brundin att jag är mer än väl medveten om att man måste ha förpackningar till öl och läsk. Det behöver inte sägas i denna kammare. Men de förpackningarna behöver inte vara av den arten att kommunerna blir tvungna att betala för att få dessa fullständigt värdelösa förpackningar hopsamlade. Det är rimligare att ha en ordentlig pant på förpackningar, som efter hopsamlingen ändå kan användas några gånger till.
Herr talman! Herr Hedin sade att han ville vänta på miljökontrollutredningen, men vad innebär den för positivt i sammanhanget, när en ledamot i utredningen, Kerstin Anér, är tvungen att reservera sig för att man skall få med engångsförpackningarna ordentligt i skrivningen? Då har man väl inte mycket positivt att vänta på den kanten. Sedan vill jag säga till herr Brundin, att om nu California Packing vill exportera hit, och om vi har en viss flaskstandardisering här i landet och inte tar emot andra flaskor, så kan vi nog undvara den importen till vårt land. Det tror jag inte skulle vara så särskilt besvärligt. Och dessutom skulle det ju göra vår handelsbalans bättre. Möjligheterna att standardisera och förenkla tror jag därför finns, om man bara vill. Det kunde väl vara lämpligt att pröva systemet även för er som inte tror att det skulle fungera. Själv tror jag att det kommer att ge ett fint resultat.

Herr talman! I miljökontrollutredningen har man nu lagt fram förslag till lag om hälsooch miljöfarliga varor, och i 2 § öppnar man där möjlighet att ingripa med förbud eller andra restriktioner för vissa material, t.ex. för engångsemballage. Jag tror inte att ens en borgerlig regering skulle handla snabbare än att man avvaktade denna nya lag och inom ramen för den vidtog de åtgärder som motionärerna och reservanterna här har föreslagit. Det kan rimligtvis inte gå fortare för någon regering än att man inom ramen för den kommande lagen tar itu med frågorna.

Herr talman! Herr Johansson i Holmgården sade någonting om att utredningen i alltför stor utsträckning vore styrd av emballageindustrin. Jag tycker inte att detta uttalande borde få stå helt oemotsagt; jag råkar känna en del av dem som sitter i denna utredning, och jag kan försäkra herr Johansson i Holmgården att dessa låter sig icke styras av emballageindustrin i detta land. Sedan, herr talman, vill jag bara deklarera för kammarens ledamöter att det i sakfrågan om engångsemballagens miljöförstörande effekt inte föreligger några skillnader mellan utskottets majoritet och reservanterna och i princip inte heller någon skillnad i uppfattningen, att behövliga åtgärder måste vidtas mot den växande miljöförstöring som framför allt engångsemballaget utgör. Frågan är bara vilka åtgärder som är mest lämpliga. Vi har, som utskottet skrivit och flera talare här framhållit, en miljökontrollutredning som enligt direktiven från departementschefen skall ta upp — eller rättare sagt har tagit upp — engångsemballagens miljöförstörande effekt. Utredningen i fråga har också haft departementschefens uppdrag att lägga fram förslag till lagstiftning mot miljöfarliga produkter. Detta inbegriper också förbud mot eller inskränkningar i användningen av miljöfarligt emballagematerial. Nu har denna utredning framlagt sitt betänkande — den har alltså slutfört sitt arbete. Utredningens förslag går under de närmaste dagarna ut på remiss till berörda instanser, och någon gång i september kommer remissvaren att föreligga. Att departementschefen därefter skall framlägga en proposition i frågan tar jag för givet. Även om inte utredningen är helt enig — enligt vad jag har förstått har någon ledamot reserverat sig — tycker jag ändå att vi gott kan invänta remissinstansernas synpunkter och en proposition i ärendet. Riksdagen får ju då tillfälle att på ett ännu bättre sakunderlag diskutera frågan och ta definitiv ställning. Om somliga tycker att det är otillräckligt med den fullmaktslag som utredningen föreslår, får ju både remissinstanserna och vi här i kammaren tillfälle att vidare diskutera detta. Att nu, såsom reservanterna yrkar, ge till känna en uppfattning i det här läget vore som att slänga in jästen när kakan redan är på väg att tuggas av remissinstanserna. Herr talman! Jag vill på intet sätt förlänga debatten, utan jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig när det gäller styrningen från emballageindustrin bara säga att jag har den uppfattningen att konsumtionen i dag tyvärr i mycket stor utsträckning styrs av emballageindustrin. Emballageindustrin har faktiskt åstadkommit en situation, där varenda vara skall förpackas i ett material som de flesta gånger är betydligt dyrare än själva innehållet i emballaget. — Detta var meningen bakom mitt uttalande alldeles nyss.
Herr talman! Därifrån och till att påstå att utredningen är styrd av emballageindustrin är steget ganska långt. Det senaste inlägget var bra, och jag tackar för det.

Herr talman! Under min korta tid här i kammaren har jag fäst mig vid vilket stort intresse alla fem partierna visar för vår miljö.

Jordbruksutskottet har haft sin chans att leva upp till vad vi pratar om. Det hade sin chans att gå vår ungdom, som kämpar så hårt för sin och sina blivande barns miljö, till mötes och verkligen göra något. Vad blev resultatet? Jo, en majoritet från regeringspartiet och moderaterna hemställer att riksdagen skall lämna motionerna i fråga utan åtgärd med hänsyn tagen till att man bör avvakta den då pågående miljökontrollutredningen och remissvaren! Ja, nu går det att hänvisa till pågående utredningar! Men hur är det med mellanölsfrågan? Där hänvisas det icke till den pågående alkoholpolitiska utredningen då det gällt att behandla motionerna! Hur är det med skatteutspelet? Där har vi att behandla en stor fråga, trots att ”utredning pågår”! Nej, det är bekvämt att skylla på utredningar då man skall spola mindre behagliga motioner — i andra fall struntar man i utredningarna! Otvivelaktigt finns det en mycket stark opinion mot burkar och engångsglas för drycker, som bl.a. grundar sig på konsumentekonomiska synpunkter. Engångsförpackningarna innebär en kännbar fördyring av varan. Det är svårt för konsumenten att iaktta denna fördyring, bl.a. beroende på att jämförelsepriser tyvärr fortfarande endast förekommer i relativt liten omfattning i våra butiker. Dessutom må påpekas att engångsoch returförpackningar oftast inte finns i samma storlekar, vilket gör en prisjämförelse ännu svårare, Vi kan också se litet på våra indirekta kostnader. Ca 20 procent av hushållsavfallet utgörs av emballage, 3 procent är emballage för drycker. Vi får otvivelaktigt ökade skattekostnader för avfallshanteringen, dessutom ständigt ökande avfallsmängder. Jag läste för en tid sedan hur en av våra kolleger här i kammaren, herr Rydén, ställt sig i spetsen för att hindra nedskräpningen av idrottsplatsen i Växjö i samband med de allsvenska matcherna. Enligt beräkningarna kostar rengöringen av idrottsplatsen i Växjö efter dessa fotbollsmatcher ca 18 000 kronor per år — huvudsakligen för att städa upp och forsla bort emballage för drycker. Dessa pengar kunde förvisso användas bättre! Allt skall betalas — detta även om konsumenten icke själv använder sig av ifrågavarande emballage! Utöver dessa argument vill jag peka på att engångsförpackningarna är en del — och en absolut onödig del — av slöseriet med jordens resurser. Materialet i en ölburk — bleckplåt, tenn, aluminium — kan inte återvinnas. Även om detta problem tekniskt skulle kunna lösas i en framtid, blir en återvinning så dyr att den icke torde bli aktuell. Räknat totalt — med framställning, transporter, diskning m.m. — lär engångsförpackningarna kräva fyra gånger så mycket energi som returförpackningarna. Låt oss vara rädda om vår jords resurser! Låt oss nu i handling visa att vi verkligen vill något med allt tal om vår miljö! Mig tycks det som om det skulle vara en utomordentligt fin manifestation inför den stundande miljökonferensen, om vi nu går in för att skydda vår miljö genom att rösta för reservationen av centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Det visar då också att vi stöder den del av vår ungdom som verkar för en bättre miljö genom ett aktivt och hängivet arbete i bl.a. den ideella föreningen ”Fältbiologerna”. Denna ungdom är värd vårt stöd. Denna ungdom följer med spänning den kommande voteringen! Herr talman! Jag har inte funnit ett enda skäl för att stödja utskottets majoritet. Jag beklagar livligt att herr Hedin icke tagit steget fullt ut, utan nöjt sig med ett särskilt yttrande. Då moderata samlingspartiets utskottsrepresentanter icke velat vara med oss denna gång finns det risk att reservationen faller. Gör den det, lovar jag, att vi kommer tillbaka nästa år. Då kanske det blir svårare för jordbruksutskottet att hänvisa till pågående miljökontrollutredning och remissvaren, ”Droppen urholkar stenen, icke genom sin kraft, utan genom att ideligen falla.”
Herr talman! Jag vill anmäla att jag delar den uppfattning som kommer till uttryck i reservationen. Jag tror att det är den väg vi får försöka lösa det här problemet efter, möjligen kompletterad med andra åtgärder. Faller frågan här i dag, hoppas jag att regeringen så snart som det över huvud taget är möjligt bereder riksdagen möjlighet att på nytt pröva frågan. Jag skall inte gå in i sakdebatten på något sätt, utan endast säga att jag tycker att herr Brundins resonemang är ett de obotfärdigas förhinder. Den här riksdagen har löst svårare problem än så och löst dem med framgång. Entusiasmerad av det senaste talet före mitt eget lilla anförande här vill jag tillägga: Vi kan inte jämt och ständigt tala om framtiden och miljön och om att spara till kommande generationer och sedan i det praktiska arbetet bara strunta i den synpunkten. Det är ett bedrägeri mot våra egna värderingar allmänt och mot de framtidsgenerationer som ändå skall ha med något av vad jorden rymmer av resurser.

Herr talman! Som en av dem som tillhört miljökontrollutred ningen kan jag inte sitta tyst och höra vad som här sägs. Herr Johansson i Holmgården är skyldig fem kolleger i den här kammaren en ursäkt. Jag väntar mig inte att vi skall få den men han är skyldig oss den. Man kastar inte ut beskyllningar om att kollegerna är styrda av den ena eller den andra. Jag tycker vi skall hålla oss för goda i kammaren för att använda sådana betraktelsesätt. Den svenska riksdagen är inte känd för att vara korrumperad. Jag delar för övrigt uppfattningen att det finns all anledning att ge akt på den miljöförstöring som sker och det sätt på vilket engångsemballaget hanteras. Men, ärade kammarledamöter, kan man vänja folk av med att äta och dricka ute i skog och mark? Jag har hört talas om en lantbrukare som skulle vänja sin häst av med att äta. Det gick bra. När han försökte vänja den av med att dricka gick det inte. Då dog hästen. Vi ska väl ändå ha klart för oss att människor som ger sig ut i naturen vill ha något med sig att dricka. Vi kan inte förhindra det. På vilket sätt skall vi då styra människorna så att de blir litet bättre och bär sig litet mer hyfsat åt? Jag vill gärna säga att det verkligen behövs att människor bär sig litet mer hyfsat åt med dessa emballage än de gör i dag, men det är inte så enkelt att förbjuda dem förrän det finns något annat att sätta i stället. Vi måste också vara medvetna om att förpackningsindustrin för närvarande gör stora ansträngningar för att få fram emballage som kan kastas i skogen utan att därmed göra skada. Jag begriper att lantbrukarna är förargade över plåtburkar och glasflaskor som kastas vårdslöst, och jag tycker att deras inställning är fullt riktig, men problemet är inte så lätt att lösa att man bara kan säga att man förbjuder engångsglasen. De andra glasen kan vi inte förbjuda, och plåtburkarna kan vi inte heller förbjuda. Nå, säger man, då kan vi höja panten. Om panten i dag skall ha någon inverkan måste den sättas betydligt högre än tillverkningskostnaden. Och, ärade kammarledamöter, är det någon som tänkt på vilken möjlighet man då lämnar öppen för fördomsfria spekulanter att importera flaskor och lämna in dem på de ställen där de tas emot? På detta sätt kan man nämligen tjäna pengar, och jag har inte mött så värst många människor som inte har lust att göra det. Jag har också deltagit i en hel del andra utredningar om avfall och dylikt, och jag vill gärna biträda den uppfattningen att det är vår skyldighet att i högre grad än för närvarande ta vara på det avfall som kan tillvaratas. Där kommer vi emellertid som konsumenter ofta i den situationen att en vara som har återvunnits av något annat, tidigare använt, inte anses tillräckligt fin för att på nytt gå i handeln. Det finns företag som kan skaffa in mängder av avfallspapper, men de kan inte bli av med det därför att människor inte ens accepterar toalettpapper som är litet bruneller gråfärgat — det skall vara vitt med blommor på! Det oblekta papperet kan inte säljas. Vi skall vara medvetna om att även de produkter som kan fås genom återvinning måste accepteras för att kunna säljas. Det finns glasbruk som till vissa kunder absolut inte kan sälja någon annan flaska än en klart genomskinlig. Om någon har avfallsglas med i massan köper man den inte, eftersom flaskan absolut skall vara vit. Vi löser inte dessa problem på det sätt som reservanterna föreslår. Det finns ingen möjlighet att göra det. Vi har i miljökontrollutredningen inte gjort något avsteg från det regelmässiga förfarandet. Vi har sagt att den här frågan bör remissbehandlas precis som alla de andra frågor vi föreslår skall bli föremål för lagstiftning. Vi har inte gjort något undantag. Vi har endast förklarat att lagen också skall gälla vissa andra varor än kemiska — och därmed presenterat engångsemballagen. Det är den styrningen vi har känt. Till sist vill jag säga till herr Taube att han började mycket högtidligt med att tala om att detta inte är ett ärende för partipolitiska spekulationer. Men jag kan inte underlåta att säga att han spetsade till det partipolitiskt på det mest utsökta sätt man kan tänka sig. Jag vill gärna biträda den uppfattning han först hade: miljön har vi ingen anledning att göra till politiskt slagträ. Vårt missbruk av miljön hjälper vi alla till med, kanske mer eller mindre medvetet.
Herr talman! Om jag skall börja med att bemöta det herr Henningsson senast sade så läste jag bara det som står i betänkandet. Det är inte att dra in partipolitik. Jag konstaterade bara att det var socialdemokraterna och moderaterna som stod för majoritetens skrivning — inget annat! Jag vill säga till herr Henningsson att man mycket väl kan införa en varierande tillverkningsavgift. Den kan vara utformad så, att avgiften blir högst för det miljöfarligaste och mest svårförstörbara emballaget och lägst för det mer miljövänliga och mer lättförstörbara emballaget. Då slipper man ifrån panteländet. Det skulle stimulera tillverkarna att genom initiativ och forskning komma fram till mer miljövänliga och mer lättförstörbara emballage. Denna tillverkningsavgift kan på lämpligt sätt sedan fördelas på stat, landsting och kommuner, dvs. de som har att bestrida de stora kostnaderna för renhållningen. Den prishöjning på varan som otvivelaktigt skulle uppstå i detta första led kommer vi att få tillbaka många gånger om i form av bättre miljö och minskade nettokostnader för renhållningen. En varierande tillverkningsavgift är något som jag tror att vi skulle behöva tänka på och kanske pröva, då vi skall behandla miljökontrollutredningens betänkande. På det sättet skulle vi slippa pantsystemet.
Herr talman! Efter herr Henningssons anförande förstår jag mer än väl att han i miljökontrollutredningen inte har haft intresse för att åstadkomma den förändring som vi gärna skulle ha sett i denna fråga. Den saken står helt klar. Då han pratar om att det inte går att förbjuda folk att äta ute i skog och mark, vill jag säga att knappast någon har varit inne på den linjen. Men orkar man bära både förpackning och innehåll när man går ut, så torde man kunna bära förpackningen med sig när man går hem. Den möjligheten torde finnas, och den torde också komma att utnyttjas i större utsträckning, om det är ett returglas man druckit ur.
Herr talman! Jag vill gärna säga till herr Johansson i Holmgården att jag inte har det minsta emot att riksdagen beslutar att den som bär ut emballage i skogen också skall ta det med sig tillbaka. Men tror herr Johansson att det har någon effekt? Jag är fullt medveten om att folk bär sig mycket illa åt i dessa avseenden, men man löser inte problemet på det sättet som här föreslås. Det är det beklagliga.

Herr talman! Jag tillhör dem som kommer att rösta för utskottsmajoritetens förslag, men jag vill inte bli falskeligen beskylld för att främja nedskräpningen i naturen. Därför vill jag att det skall göras alldeles klart vad omröstningen gäller. Man har av debatten kunnat få intrycket att det finns något förslag om förbud mot engångsförpackningar. Något sådant förslag finns inte. Vi skall icke rösta om förbud eller icke förbud mot engångsglas. Vad vi skall rösta om är följande.

Det är alltså det vi kan räkna med att få besluta om någon gång under nästa års riksdag. Reservanterna har hävdat uppfattningen att förbud mot försäljning av öl och läskedrycker i engångsförpackningar bör införas och, säger man, detta bör riksdagen som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna. Därav följer att när Kungl. Maj:t har fått denna mening given sig till känna, har alltså Kungl. Maj:t att utarbeta en proposition och komma — sannolikt till nästa års riksdag — med ett förslag om förbud mot engångsglas. Det är detta det gäller. Det är en procedurfråga mer än en sakfråga, och det bör vara alldeles klart att ingen har föreslagit att riksdagen i dag skall besluta om ett förbud mot engångsglas, ej heller reservanterna.
Herr talman! I vilket fall som helst torde följden av ett bifall till reservationen bli att åtgärderna kommer snabbare än om vi skall vänta på remissbehandlingen av miljökontrollutredningens förslag. Dessutom, herr Carlshamre, finns det ingenting som säger att engångsglas blir förbjudna i propositionen efter den remissbehandlingen, om man inte följer Kerstin Anérs reservation i miljökontrollutredningen.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition 92 med förslag till resegarantilag, som avhandlas i näringsutskottets betänkande nr 30, innebär förbättrade garantier för resenärerna jämfört med nuvarande lag om ställande av säkerhet vid sällskapsresor till utlandet. Jag hälsar därför det föreliggande förslaget i stort sett med tillfredsställelse. Det är endast på en punkt som jag inte kunnat följa förslaget, och det gäller garantin för sällskapsresa som påbörjats men inte slutförts. Här utvidgas skyddet i så måtto att säkerheten får tagas i anspråk inte bara för resenärernas uppehälle i utlandet och deras återresa såsom nu är fallet, utan också till skälig ersättning för värdet av de förmåner, som resenären gått miste om genom att resan avkortats. Resegarantiutredningen hade här gått längre och föreslagit att resenärerna i den angivna situationen i första hand borde få fullfölja resan med hjälp av garantimedel, om det kunde ske till skälig kostnad. Utredningens förslag har på denna punkt tyvärr inte kunnat biträdas av departementschefen. Till propositionen har jag därför fogat motionen 1672, där jag hemställer att riksdagen måtte besluta sådan ändring i den föreslagna resegarantilagen att garantin vid avbruten resa på grund av resebyråkrasch även omfattar resans fullföljande i huvudsaklig överensstämmelse med träffat avtal. Jag anser att det är först när lagen ger fullt skydd för resenärerna som denna fråga lösts på ett fullt tillfredsställande sätt. Orsaken till att jag skrivit motionen är att jag kommit i nära kontakt med de komplikationer, missräkningar och förluster som kan uppstå i en sådan situation, genom att en resegrupp från mitt län bestående av handikappade och äldre människor år 1969 råkade ut för en resebyråkrasch, som ställde den nuvarande lagens brister i blixtbelysning. I resan, som gick till Las Palmas på Kanarieöarna, deltog 70 personer, därav ett 20-tal svårt handikappade, som var rullstolsbundna eller måste ta sig fram på kryckor, bockar eller med käppar, samt 22 reumatiker och några astmasjuka. Vistelsen var avsedd att vara 15 dagar för 19 deltagare och 22 dagar för S1 deltagare. Efter bara några dagars vistelse i Las Palmas kom meddelande om att den resebyrå som de anlitade gått i likvidation, och de fick bara två timmar på sig att göra sig i ordning för att återvända hem med första plan. Utöver den psykiska press, som dessa gamla och sjuka människor utsattes för genom det hastiga uppbrottet, kom givetvis besvikelsen över den starkt avkortade vistelsen i ett hälsobringande klimat. Många av resedeltagarna hade genom stor uppoffring sparat pengar för resan under lång tid, och därtill kommer att pengar skänkts till enskilda deltagare i resan från olika organisationer, såsom Röda korset, Lions klubb och någon majblommeförening. Vissa kommuner hade också lämnat bidrag. Det beklagliga var att reselagen inte gällde i en sådan situation, utan att gruppen förlorade hela sin inbetalning. Jag tog upp dessa problem i en interpellation till dåvarande handelsminister Lange i första kammaren, och den besvarades den 27 mars 1969. Statsrådet Lange utlovade därvid en prövning av lagstiftningens utformning i samband med utgången av lagens giltighetstid, varvid bl.a. avvägning skulle ske om säkerheten skall få tas i anspråk också för andra ändamål än som då var möjligt. Det är denna prövning som nu har skett, och jag tackar givetvis för att denna kommit till stånd, men jag beklagar att nuvarande handelsministern inte ansett sig kunna gå på utredningens linje. Det nu föreliggande lagförslaget skulle visserligen gett den av mig nämnda gruppen ekonomisk gottgörelse för den avkortade vistelsetiden — och det är gott och väl — men den hade knappast varit hjälpt med detta. Det var ju vistelsen i ett hälsobringande klimat som var det primära. Sammanlagt förlorade denna grupp 120 semesteroch rekreationsveckor. Näringsutskottet är inte berett att nu tillstyrka att garantins giltighet utsträckes längre än enligt det föreliggande lagförslaget. Jag beklagar detta. Gentemot ett enhälligt utskott har jag givetvis inget yrkande.

Herr talman! De synpunkter som här framförts om de besvärligheter som skulle vara förenade med ett sådant arrangemang tycker jag är litet överdrivna. Det borde kunna ordnas ett intimt samarbete med övriga resebyråer. Resemålen är, som jag framhållit i min motion, starkt koncentrerade. I allmänhet inriktar sig flera resebyråer på samma resemål, och med hänsyn härtill borde det finnas praktiska möjligheter att genomföra mitt förslag. Jag vill gärna understryka att av remissinstanserna är det egentligen bara Sveriges advokatsamfund som talat om besvärligheterna. Det är klart att samfundet bedömer frågan ur juridisk synpunkt, och dess yttrande får väl anses väga ganska tungt. Vissa myndigheter, som väl inte saknar insikt på detta område, har emellertid uttalat sig i andra riktningen. Socialstyrelsen t.ex. betonar vikten av att avbrutna resor får fullföljas enligt reseavtalet, om det kan ske till skälig kostnad. Det har nämligen inträffat, säger socialstyrelsen, att hälsoresor för handikappade avbrutits efter endast några dagar, oaktat resorna haft en planerad längd av flera veckor, och detta har medfört svåra och dyrbara konsekvenser för ekonomiskt svaga grupper. Statens konsumentråd understryker vikten av att garantibeloppet får tas i anspråk även för resenärens fullföljande av sin resa. Härigenom minskas de negativa effekterna av en spolierad semester. Konsumentombudsmannen framhåller också att det är angeläget att de resenärer som på grund av en resekrasch måste resa hem efter endast en kort vistelse på semesterplatsen inte försätts i en sämre situation än de som över huvud taget inte kommit i väg.

Herr talman! Genom propositionen 46 berikas svenska språket med ett nytt ord — strukturgaranti — och näringspolitiken med ett nytt instrument. Vad som kan uträttas med det nya instrumentet kan man än så länge bara teoretisera om. Att det förslag som lagts fram begränsas till en treårig försöksperiod är därför bra. Fem motioner har väckts i anslutning till propositionen. Alla är positiva till att pröva det nya instrumentet men vill delvis ha det utnyttjat på ett annat sätt än man tänkt sig i propositionen. I motionen 1562, som har lagts fram av representanter för moderata samlingspartiet, sägs det att propositionen speglar övertro på fusioner och andra former av samgående. Jag tror att påpekandet är både riktigt och viktigt. Vi har en benägenhet att betrakta stordrift som det allena saliggörande. Kanske beror det på att vi här i landet har en rad mycket 119 påverka strukturomvandlingen inom vissa branscher framgångsrika företag i branscher där stordrift är en teknisk nödvändighet. Man kan ha dragit den felaktiga slutsatsen att det är stordriften som sådan som har givit ett ekonomiskt gott utbyte. I själva verket är det skicklig skötsel som har givit de goda resultaten. Övertron på den stora enheten som det allena saliggörande har regeringspartiet ju visat också i andra sammanhang. För slagkraften och manöverdugligheten hos den mindre enheten har man inte haft så stor förståelse. I det sammanhanget är det skäl att uppmärksamma varningar som framförs i motionen 1561 av herr Magnusson i Borås m.fl., där det heter att felaktigt insatta stödåtgärder kan skada sunda företag. I reservationen 1, som är avgiven av näringsutskottets samtliga borgerliga ledamöter, uttalas att strukturgarantier bör få komma i fråga också för annat än samgående i olika former. Man nämner produktionsomläggningar, upptagande av legoproduktion, marknadsföring. Vad beträffar formerna för att administrera strukturgarantierna har näringsutskottets borgerliga ledamöter också en annan uppfattning än departementschefen. Att här laborera med ett dotterbolag till Investeringsbanken kan inte vara lämpligt. Problem kan uppstå med opartiskheten när beviljandet av garantier och kreditgivningen i realiteten ligger på samma håll. Sakkunskap och erfarenhet finns inte bara i Investeringsbanken och hos dess personal utan också och med längre tradition hos kommerskollegium. Att förlägga administrationen dit förefaller vara en klart bättre lösning, och den har också förordats av många remissinstanser. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I propositionen anför departementschefen inledningsvis: ”En fortlöpande strukturell omvandling av vårt näringsliv är en förutsättning för ökat välstånd.” Riktigheten av den uppfattningen kan ifrågasättas. Den strukturomvandling som vi har upplevt i vårt land har i hög grad dikterats av privatkapitalistiska lönsamhetsintressen, och då är det inte säkert att resultatet blir ett ökat välstånd. Det aktuella sysselsättningsläget är delvis en återspegling av den s.k. strukturomvandling som har lett till att stora områden i vårt land avfolkas och att arbetstillfällen har undandragits utan att nya skapats i stället. Det är därför rimligt att, som gjorts i motionen 1564, ställa frågan om olika åtgärder leder till förstärkning av den kapitalistiska strukturen och därmed till folkflertalets maktpolitiska underläge eller om det är tvärtom, likaså om åtgärderna väsentligen gynnar storkapitalet eller småkapitalet. De föreslagna åtgärderna i propositionen förefaller främst gynna de större företagen gentemot de mindre. Med statliga medel skall man understödja de stora företagens möjligheter att slå ut de mindre. Regeringens ställningstaganden förefaller i hög grad baseras på de förändringar som bl.a. TEKO-industrierna genomgått. Det finns dock anledning att, som LO gör i sitt remissyttrande, ifrågasätta om det inte varit naturligt att hittills gjorda erfarenheter av det löpande s.k. stödprogrammet redovisats. Man fortsätter att lappa på, utan någon påverka strukturomvandlingen inom vissa branscher särskilt klar målsättning beträffande vart man vill komma med de olika åtgärderna. Motionärerna har också tagit upp frågan om löntagarnas inflytande. Näringsutskottet erkänner att frågan om medinflytande för de anställda inom företag och offentlig förvaltning har stor aktualitet men finner det inte motiverat och lämpligt med en speciell ordning som knyts till systemet med strukturgarantier. Utskottet säger sig vilja ha flera generella lösningar och lyckas till och med komma fram till att motionärernas krav skulle kunna medföra komplikationer. I ena meningen talar utskottet om att vissa reformer har genomförts medan man i nästa varnar för delreformer. Detta går naturligtvis inte särskilt bra ihop. I en fråga av denna art, där statliga insatser direkt påverkar frågan om sysselsättningen, borde det vara naturligt och befogat med inflytande från de fackliga organisationerna. Det handlar om statlig medverkan till en omställningsprocess som ändå har till avsikt att förändra villkoren för dem som arbetar i berörda branscher liksom för bygder där berörda företag finns. En satsning av resurser i föreslagen omfattning kan leda till olika negativa effekter, om utgångspunkten är alltför privatekonomiskt snäv. De främsta områdena för dessa negativa effekter är naturligtvis sysselsättningen och regionalpolitiken. Det är en allvarlig brist att varje koppling mellan de föreslagna koncentrationsåtgärderna och regionalpolitiken saknas. Det finns inget aktivt program för att skapa sysselsättning i nedläggningsdrabbade orter. Statsmedel skall nu användas för att stärka större företag på de mindres bekostnad och för att undandra vissa bygder arbetstillfällen utan att skapa nya i stället. Detta är en inriktning som torde leda till välståndets motsats för många enskilda och för vissa bygder. Herr talman! Med vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till motionen 1564.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att en bärande princip för all företagsamhet är lönsamhet. Svag lönsamhet innebär ofta otillräckliga eller inga investeringar, och med dålig lönsamhet begränsas också inte sällan produktionen liksom antalet anställda. Det är väl något av en sådan situation som i varje fall vissa delar av det svenska näringslivet i dag har känning av. Om framtidsutsikterna inte pekar på en förbättrad lönsamhet inom en viss bransch, ja, då sker ingen nydaning och expansion. De ansvariga vågar inte göra några ansatser som skulle vara av värde för företaget och därmed naturligtvis också för de anställda. De förslag om strukturgarantier som nu ligger på kammarens bord gäller just branscher som under längre tid haft en mycket dålig lönsamhet. Tanken att svaga företag skulle gå samman, dvs. fusioneras, gärna med bättre och mer lönsamma företag, äger emellertid föga giltighet i verkligheten. I praktiken är det så, att en sammanslagning av två företag, varav ett går rätt bra och det andra går dåligt, ofta medför underskott för båda företagen. Även om de går samman i ett nytt företag löses därmed inte problemen, åtminstone inte på en gång. Och det underskottet kvarstår ofta i flera år. Det är nämligen ganska dyrbart att fusionera företag, inte minst inom de branscher det här är fråga om. Om nu framtidsutsikterna är sådana att lönsamheten inte förväntas bli avgjort förbättrad, framstår fusionerna som tämligen orealistiska och, vågar jag också säga, ointressanta. Härvid synes det viktigt att framhålla att de branscher det här gäller — sko-, TEKO och den manuella glasindustrin, till vilken senare jag själv är knuten — trots strukturomvandlingsproblemen i och för sig inte har en mindre rationell företagsstruktur eller i övrigt sköts på ett mindre ändamålsenligt sätt än företag i andra branscher, som för dagen inte brottas med motsvarande problem. Det är trots allt en ganska väsentlig skillnad i konjunkturbilden inom olika branscher. Det svenska löneläget i förhållande till utländska konkurrenter framstår i den här bilden som ett av de allvarligaste problemen, särskilt i de mycket arbetsintensiva branscherna. På hemmamarknaden måste vi konkurrera med en allt större import, och på utlandsmarknaden är konkurrensläget ytterst kärvt. Och det är inte förvånansvärt, det ser man om man betraktar kostnadssidan. Inom den manuella glashanteringen låg år 1969 — den senaste siffra jag har — den genomsnittliga kostnaden, inklusive de sociala kostnaderna, för en glasarbetare på hälften av vad den gör i Sverige i bl.a. Belgien, England, Finland, Frankrike och Tyskland, samtliga länder med betydande glasproduktion. För att underlätta exporten åtnjuter bl.a. vår svenska manuella glashantering ett visst statligt exportstöd, i pengar omkring en halv miljon kronor per år. Härtill kommer vissa kreditgarantier. Det är vi givetvis inom branschen glada för; jag vill också gärna säga att det har varit till en hel del nytta för oss. Men, herr talman, tråkigt nog är det också på det sättet att det staten ger med den ena handen tar man igen med den andra — och ibland mer därtill. Den bransch jag representerar, alltså den manuella glasindustrin, är som jag här sade mycket arbetskraftsintensiv. Ungefär 60 procent av kostnaderna för tillverkningen av en produkt omfattar löner och sociala kostnader.

De stödåtgärder som staten har vidtagit slukas alltså helt av denna höjda löneskatt. I själva verket är skattehöjningen omkring tre gånger större än det exportstöd som min lilla bransch åtnjuter. Det i höstas fattade beslutet, som vi var mycket glada över och som gav en dispens från energiskatt, blir ju likaså utan betydelse då det kommer att ätas upp av denna nya skattehöjning. Herr talman! För att nå de mål som propositionen åsyftar måste stimulansen för ett företag att förvärva ett eller flera andra företag enligt min uppfattning vara betydligt större. Den räntebefrielse under högst tre år som ställs i utsikt om särskilda skäl föreligger, som det heter, är klart otillräcklig som finansiell stimulansfaktor. Jag har tidigare nämnt att ett påverka strukturomvandlingen inom vissa branscher väsentligt hinder för fusioner är svårigheten att nå god lönsamhet även om kapitalfrågan kunnat lösas i ett initialskede. De omställningskostnader som erfarenhetsmässigt alltid följer vid en fusion har här en avgörande betydelse. Det övertagande företaget är ofta inte berett att riskera det egna företaget och sysselsättningen där för att nå en större men ingalunda problemfri verksamhet. För att man skall komma över detta tröskelmotstånd bör någon form av kapitaltillskott ges från statens sida utan att ovillkorlig återbetalningsskyldighet åläggs det övertagande företaget. Vi gjorde detta uttalande från glasindustrins sida, och vi menade att ett sådant fusionsstöd kan få formen av en garanti, nämligen att staten under en viss övergångstid — kanske en treårsperiod — svarar för den förlust som i ett omställningsskede normalt följer med en fusionering. Jag vill särskilt poängtera att det gäller ett omställningsskede och inte på längre sikt. Möjligen skulle ett fusionsstöd av denna typ inom vår bransch förhindra en fortsatt utslagning av ekonomiskt mindre bärkraftiga företag. Herr talman! Hur välkomna skilda stödåtgärder än kan te sig, finns det en frånsida hos medaljen. Det är risken för att man från statens sida inte satsar på rätt företag och att stödåtgärderna ger snedvridning av konkurrenssituationen. Det kan alltså bli så att bärkraftiga och ganska väl konsoliderade företag — efter hand som sämre företag får stöd — kommer i ett sämre konkurrensläge. I en motion från moderata samlingspartiet med herr Magnusson i Borås som första namn påpekas just detta. Huvudprincipen måste väl vara att man skall stödja de företag som bedöms som utvecklingsbara och att stödet inte blir alltför långvarigt. Viktigare än selektiva åtgärder är emellertid att staten för en sådan näringspolitik att nya företag kan bildas och att redan befintliga företag har möjlighet att växa sig stora med den positiva verkan detta har för samhällsekonomi och sysselsättning. Läget är i dag tyvärr inte sådant. Avslutningsvis skulle jag också helt kort vilja kommentera reservationerna. Det har för övrigt herr Regnéll nyss gjort, och jag vill här instämma i vad han uttalade. Jag vill tillägga att en av smådriftsfördelarna kan sammanfattas i ett enda ord — flexibilitet. Det är nämligen så att företagsledaren i ett mindre företag har helt andra möjligheter än ledningen i ett storföretag att fatta snabba beslut och genomdriva snabba ändringar. Denna flexibilitet kommer till uttryck på många olika sätt. Den ger större möjligheter att anpassa sig till marknadens förändringar och kundernas behov, och den mest betydelsefulla fördelen är möjligheten att snabbt tillgodogöra sig också tekniska nyheter. Enligt två expertkommittéer — det handlade om 1960-talet — svarade de små och medelstora företagen för en mycket stor del av nyskapandet, dvs. vad man brukar kalla för innovationer. Herr talman! Låt mig till sist instämma i vad som tidigare sagts av bl.a. herr Regnéll om att förlägga administrationen av det föreslagna aktiebolaget för lämnande av strukturgarantier till kommerskollegium. Hur detta skulle ske framgår också tydligt av reservationen 2. Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationerna I och 2.
Herr talman! Helt kort följande. För det första: Jag beklagar att man begränsat områdena så hårt som man gjort när det gäller strukturgarantifonden. Jag tror att man måste vara väldigt öppen för att även andra branscher kan komma i kläm, och jag tror att man behöver ha ett flexiblare synsätt. Det får vi komma tillbaka till. För det andra: Administrationen är föreslagen att ligga på Investeringsbanken. Jag tycker det är fel — fel därför att man måste bygga inte bara på en bankinsikt när det gäller dessa saker, utan man måste också ha en mycket god branschkännedom i frågorna. Jag anser att kommerskollegium är mera lämpat för det med den vida utblick man har och med den breda kontakt som kommerskollegium har med näringslivet och med organ som har med det här att göra. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Inför den vanligtvis trägna talkören om att ingenting görs för företagsamheten här i landet är detta och nästa ärende värda att bemärka. Rubriken på det här ärendet är Åtgärder för att påverka strukturomvandlingen inom vissa branscher. Jag kommer att hålla mig till den rubriken, här har talats något om andra ting, från skatter till innovation. Med propositionen 46 är syftet att få till stånd en komplettering till de befintliga stödformerna. Med det nya stödet är avsikten att den hårt trängda TEKO-industrin, skoindustrin, den manuella glasindustrin och möbelindustrin skall få hjälp till strukturanpassning genom samgående. Man kan möjligen med en tidigare talare säga att det är en snäv avgränsning av branscher för statligt stöd, men vi har ett ärende omedelbart efter detta som avser en annan bransch, och den här gången gäller alltså denna avgränsning. Fem motioner föreligger. Endast en motion, nr 1564 av kommunisterna, vill ha rent avslag på propositionens punkt 4 om riktlinjerna. Därutöver föreslår man att det skall vara facklig majoritetsrepresentation i de bidragsmottagande företagens styrelser. Ett sådant villkor skulle säkerligen medföra, att företagen i det längsta droge sig för att anlita stödformen, och kapitalförstöringen skulle, kan man befara, tillåtas gå för långt innan hjälp söktes. Motionen 1564 är emellertid en fullt logisk slutsats av vänsterpartiet kommunisternas uppfattning om vår blandekonomi. Motionen 1563 av herr Sjönell m.fl. ligger till en del också på avslagslinjen, fastän inte i klartext. Man varnar för en överdriven tilltro till fusioner, och man föreslår annan användning av lånemedlen. Därmed lägger man in andra syften än dem som ingick i rubriken som är propositionens. Liknande tongångar förmärks i motionen 1562. Det är inte stordriftsraseriet hos näringsutskottets majoritet som har gjort att man anslutit sig till propositionen, utan det är insikten om att vissa åtgärder här är de enda möjliga i en trängd situation. påverka strukturomvandlingen inom vissa branscher Nordgren m, fl. önskar en annan teknisk anordning. I stället för genom ett särskilt bolag knutet till Sveriges investeringsbank vill båda motionerna att garantierna skall förmedlas av kommerskollegium. Det är ett något senkommet beröm åt det system som nu fungerar för företagarföreningarna. En annorlunda synpunkt tar herr Magnusson i Borås och hans medmotionärer upp i motionen 1561. Motionärerna menar att punktvisa åtgärder skapar en snedvridning, och därför vill man att en undersökning skall komma till stånd. Alla stödformer till företag åstadkommer givetvis en snedvridning i någon ände. Inte minst gäller detta lokaliseringsstöd. Där kan man säkert visa på hur vissa företag gynnas framför andra i samma bransch. Enligt min mening hör motionen hemma i sådana sammanhang. Jag ber sålunda kammarens ledamöter lägga märke till herr Magnussons motion inför behandlingen av reservationerna i nästa ärende på kammarens dagordning. Motionerna har föranlett två reservationer, som emellertid båda tillstyrker propositionen. I reservationen 1 sker tillstyrkandet med följande tillägg: ”En viktig näringspolitisk uppgift bör därför vara att stimulera de företag för vilka detta gäller att genomföra rationaliseringsåtgärder av typen produktionsomläggningar, upptagande av legoproduktion, marknadsföringsinsatser etc.” Det är en utvidgning av propositionens syfte, som utskottets majoritet inte helt har kunnat infoga i detta sammanhang. I reservationen 2 tillstyrker man med den ändringen att något bolag inte skall bildas, utan att kommerskollegium skall anlitas. På s. 6 i utskottets betänkande, tredje stycket, har näringsutskottets majoritet emellertid motiverat sitt ståndpunktstagande. Utskottet skriver: ”Utskottet vill i likhet med chefen för industridepartementet erinra om att frågan om kommerskollegiets framtida organisation har varit föremål för utredning och nu prövas inom berörda departement.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 påverka strukturomvandlingen inom vissa branscher

Herr talman! Med den anknytning jag har till den träbearbetande industrin är det naturligt att jag med stort intresse tagit del av propositionen 47 år 1972 liksom av motioner och utskottsbetänkande i anslutning till propositionen. De utredningar om den träbearbetande industrins situation för dagen, dess framtidsutsikter och möjligheter, som föregått propositionen — det gäller närmast möbel-, snickerioch trähusfabrikationen — betraktar jag som seriösa och värda ett allvarligt beaktande. Propositionen vittnar också om att industriministern har samma uppfattning, även om inte alla uppslag till åtgärder har beaktats i propositionen. Inom LO hyllar vi rent principiellt idén att kapital och arbetskraft skall användas i första hand inom näringar och produktioner som är lämpade för oss och ger det bästa försörjningsunderlaget. Jag anser att den träbearbetande industri som det här är fråga om har goda förutsättningar att även framdeles utgöra ett sådant positivt inslag i vårt näringsliv, särskilt om dess inneboende möjligheter utnyttjas mer effektivt än hittills. Vi har alltså all anledning att omsorgsfullt tillvarataga dess möjligheter. Härtill kommer — det är ingalunda oviktigt, något som betonas i såväl utredningar som propositionen — att dessa industrier har en mycket stor utbredning i vissa län och i hög grad bidrar till försörjningen inom dessa, varför en stagnation eller tillbakagång för industrin i sin helhet skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser i de områden jag nu syftar på. Det krävs emellertid vidgade insatser från näringen själv och samhället, delvis efter nya linjer, för att möta den internationella konkurrensen på såväl hemmasom exportmarknaden, inte minst den senare. Jag tillhör också dem som anser att riktigt utvecklad kan särskilt möbelindustrin väsentligt öka avsättningen på världsmarknaden och därmed skapa förutsättningar för en vidgad totalproduktion. Mot bakgrund av vad jag här sagt är det klart att jag ser betydande behov av insatser för att hävda näringen, särskilt på litet längre sikt. Jag skulle inte heller ha några svårigheter att finna motiv för längre gående åtgärder från statsmakternas sida än de som föreliggande proposition föreslår. Jag anser emellertid att industriministern gjort vettiga avvägningar — bl.a. mot bakgrund av den ekonomiska situation vi befinner oss i — och betraktar förslagen som en god fortsättning på det statliga engagemang i näringen som finns redan förut, främst på forskningens område. Jag vill uttala min och min fackliga organisations tillfredsställelse över regeringens positiva inställning. Förslag har framförts, bl.a. från vederbörande branschorganisation, om att finansiera vidgat forskningsoch utvecklingsarbete på detta område genom uttagande av en obligatorisk avgift från företagen. Träarbetarnas fackliga organisation, liksom för övrigt jag själv, har länge förordat den lösningen. Branschens egna forskningsinsatser har varit mycket blygsamma, vilket i allt väsentligt torde bero på att den består av många små produktionsenheter, vilkas ägare saknar sinne för behovet av insatser och ibland också vilja att på frivillig väg göra insatser. Skall branschens forskning vila på förutsättningen att samhället och näringen skall göra likvärdiga ekonomiska insatser, som ju är den antagna modellen, måste helt enkelt en obligatorisk avgift till. Eljest kommer forskningen på detta område att vara alltför begränsad. Jag hoppas att industriministern i sin fortsatta prövning av problemet skall finna förslaget realiserbart. Det är här också en fråga om att sätta alla företag i principiellt lika konkurrenssituation genom att låta alla företag vara med och finansiera forskningsoch utvecklingsarbetet, som til syvende og sidst alla företag i branschen är beroende av. Det kunde vara lockande att ge sig in på en närmare analys av vissa detaljer även i motionerna i ämnet, men jag stannar, herr talman, vid detta och uttalar än en gång tillfredsställelse över att dessa industrier har inrangerats bland dem där staten gör speciella insatser. Det tror jag att vi kommer att få glädje av.